Fru talman! Lars Johansson har frågat mig vad jag avser att göra för att snabbt kunna införa skattskyldighet för utländska fordon. Regeringen beslutade den 9 juni 2011 att tillsätta en utredning, 2011 års vägtullsutredning, som bland annat ska undersöka villkoren för att ta ut trängselskatt för fordon som inte är registrerade i Sverige. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 september 2012. Trängselskatt är ett effektivt sätt att minska trängseln och förbättra framkomligheten. Även utländska bilar bör betala för den trängsel de orsakar. Ett ytterligare skäl till att utländska bilar bör betala trängselskatt är att bilar i samma kategori bör behandlas lika. Tidigare har konstaterats att svårigheter kan förväntas när det gäller såväl att kontrollera att skatt har betalats som att driva in skatten vid utebliven betalning. Utredaren har i uppdrag att klargöra vilka förutsättningar som behöver uppfyllas för att utländska bilar ska kunna omfattas av trängselskatten. Eftersom nuvarande system för uttag av trängselskatt bygger på att fordonens registreringsskyltar fotograferas måste det vara möjligt att identifiera ägaren till en utländsk bil i någon form av fordonsregister. I samband med införandet av trängselskatt fanns inte något tillräckligt utvecklat samarbete för informationsutbyte mellan länder avseende uppgifter om bilar. Samarbeten med tillgång till andra länders fordonsregister har emellertid utvecklats successivt. Jag har inte för avsikt att ta ställning till om och i så fall vilka åtgärder som kommer att vidtas innan utredaren har lämnat sitt betänkande.

Fru talman! Tack för svaret, finansministern. Som jag förstår delar finansministern uppfattningen att vi behöver ha ett system som innebär att vi har samma konkurrensförhållande för svenska och utländska fordon när det gäller trängselskatten i Göteborg. Däremot tycker jag att regeringen har varit lite senfärdig i den här frågan. Jag har med mig propositionen från när vi fattade beslut om trängselskatt. Propositionen lämnades den 8 april 2010. Utredningen tillsattes drygt ett år senare. Det är ju ett problem nu. Trängselskatten kommer att börja gälla den 1 januari 2013, så det är ganska kort om tid. Det har gått ut ett brev till alla boende i Göteborg om att trängselskatten kommer att gälla från och med den 1 januari, och att den gäller enbart svenskregistrerade bilar. Det har naturligtvis skapat en debatt i min valkrets Göteborg om varför det ska vara så. Det var ju en förutsättning när riksdagen fattade beslutet att det också skulle omfatta utländska fordon. Nu är vi ganska nära den dag när det ska träda i kraft. Jag noterar att den utredning som regeringen har tillsatt ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 september. Då är det ganska kort om tid. Min fråga till finansministern blir naturligtvis: Räknar finansministern med att vi den 1 januari 2013 kommer att ha ett system som omfattar utlandsregistrerade fordon?
Fru talman! Jag tackar Lars Johansson för interpellationen. Det här är en viktig fråga. Under senare tid har vi sett en del framsteg som gör att vi förmodligen så småningom kommer att kunna lägga fram förslag som gör att även utländska bilar får betala trängselavgift. Trängselavgiften är ett intressant exempel på hur en väl fungerande svensk demokrati löser samhällsproblem. Vi har löst ett antal svåra problem med stor enighet. Vi minskar trängseln i våra storstäder. Ett samhällsekonomiskt effektivt sätt att göra det är trängselskatter. Vi har behov av stora infrastruktursatsningar. Det har varit eftersatt i Göteborgsområdet sedan tidigare. Den finansieringskälla som vi skapar går tillbaka till detta och gör att trängselskatterna i Sverige har blivit legitima bland vanliga människor på ett sätt som jag tycker är positivt. Det har varit ett intressant förlopp i Göteborg. Där har man i enighet tillsammans med regeringen tagit initiativ till att göra detta. Det är ett bra exempel på hur regional samverkan och samarbete mellan region och stat kan fungera. Man kan naturligtvis diskutera hur snabbt man borde tillsätta en utredning. Jag kan ge Lars Johansson rätt i att vi kanske borde ha påbörjat utredningen tidigare. Nu är den påbörjad och förslagen läggs fram i september. Den ska ut på remiss, vi ska ta fram en lagrådsremiss som ska läggas fram för riksdagen och riksdagsbehandlas. Jag är lite osäker på tidsförloppet, men jag är relativt säker på att vi tyvärr inte kommer att klara detta till den 1 januari 2013 med tanke på de få månader vi då har på oss. Om vi klarar det till den 1 juli 2013 eller den 1 januari 2014 återstår att se. Min ambition skiljer sig naturligtvis inte på något sätt från Lars Johanssons. Jag vill få fram ett förslag. Jag vill att det sker så snabbt som möjligt. Vi ska helst göra det i samförstånd med våra grannländer så att vi gemensamt kan arbeta fram detta så att det fungerar i praktiken. Det är ingen idé att göra ett plakat som säger att man ska betala, och sedan fungerar det inte i realiteten. Det ska vara en pragmatisk lösning i samförstånd med andra som gör att vi både får skatteintäkter och jämlikhet i konkurrensen. Jag har ingen annan uppfattning än Lars Johansson i den här frågan. Jag välkomnar interpellationen och delar hans ståndpunkt.
Fru talman! Tack för den kommentaren. Som Anders Borg säger har det under lång tid bedrivits ett arbete för att kunna finansiera infrastruktursatsningarna i Göteborgsområdet, både för väg och kollektivtrafik. Finansiering via trängselskatt är en viktig åtgärd. Till skillnad från Stockholmsområdet gäller detta i Göteborg för alla transporter. Det är E6 som går genom Göteborg. Det är E20 som möts med E6, och det är E45. Det är alltså väldigt stor trafik. Åkeriföreningen har gjort en studie på hur många utländska fordon det handlar om på E6:an. Man säger att hela 40 procent av de tunga fordonen är utlandsregistrerade. Detta är därför en stor fråga för åkerinäringen. De är oroade för att det kommer att bli svårt för dem att konkurrera med utländska åkeriägare. Det är inte bra för svensk åkerinäring eftersom mycket av godstransporterna passerar Göteborg till och från Göteborgs hamn och vidare till Norge och fram och tillbaka i Sverige. Det är ett kraftigt blodomlopp som går genom Göteborg. Därför har trängselskatten stor betydelse när det gäller intäkterna. Samtidigt jobbar vi tillsammans med åkerinäringen aktivt i Göteborg när det gäller de transporter som ska ske där. Det handlar om att titta på miljözoner och styra trafiken så att den gör så liten skada som möjligt. Senfärdigheten innebär att detta inte kommer att finnas på plats den 1 januari. Jag vill påminna finansministern om att de partier som satt i kommunfullmäktige i Göteborg före valet 2010 var helt överens. Det krävde dock en ganska hård politisk debatt med andra grupper i samhället för att få en uppslutning för detta. Vi fick ett lokalt parti som sade nej till trängselskatt och också blev representerat i fullmäktige. Det finns en stark opinion mot systemet. Därför är det oerhört viktigt att fortast möjligt få fram ett system som innebär att även utländska fordon omfattas, annars får vi en trovärdighetsdebatt. Det är ett viktigt politiskt besked som man måste få snarast möjligt. Jag förstår att man måste remissbehandla och att det tar tid. Men det bör gå så fort som möjligt. Jag skulle gärna ha sett att det var på plats den 1 januari. Men eftersom regeringen var sen med att tillsätta utredningen inser jag att det kan bli problem. Om det inte blir den 1 januari, så gärna den 1 februari. Vi behöver inte vänta till den 1 juli om det inte är nödvändigt. Snabba på processen och använd all kraft till det. Om det finns en teknisk möjlighet, vilket jag vill påstå att det gör, är det mer en fråga om hur man formellt hanterar frågan så att det blir en lagstiftning som håller. Det ska gå så fort som möjligt. Uppslutningen i Göteborgssamhället för en trängselskatt som omfattar utländska fordon är stor.
Fru talman! Jag delar Lars Johanssons hållning, och jag delar hans vilja att detta ska göras så snabbt som möjligt. Vi har en ordning i Sverige med lagråd och riksdagsbehandlingar som måste få ta plats. Det är vårt demokratiska systems sätt att hantera även komplicerade frågor. Det är självklart att detta är av central betydelse för Göteborgsregionen. Vi som har släkt och vänner där och besöker Göteborg vet hur viktiga trafiklösningarna är för att Göteborg som stad och transportnod ska fungera för hela Sverige som en avgörande del av vår infrastruktur när det gäller exporten. Det är naturligtvis viktigt att vi får detta på plats så fort som möjligt. Det är också viktigt att vi får så mycket intäkter som möjligt så att vi säkrar en bra finansieringsmöjlighet för infrastruktursatsningar. Jag delar Lars Johanssons hållning. Vi har naturligtvis ambitionen att detta ska genomföras så snabbt som möjligt givet att vi får förslag som fungerar och är tekniskt genomförbara och som kan remitteras och lagrådsbehandlas. Jag välkomnar interpellationen och har ingen avvikande mening.
Fru talman! Som en avslutande kommentar kan jag nämna att lagstiftningen kommer att vara generell och inte bara gälla för Göteborg. Lagstiftningen kommer naturligtvis också att gälla för Stockholmsområdet vilket kommer att ha stor betydelse till exempel för hur man ska finansiera den nya genomfarten. Det kan få betydelse även i den här regionen för finansieringen av den nya länken öster om staden. Det har en nationell betydelse att två storstadsregioner får möjlighet till en trängselskatt som också omfattar utländska fordon. Det kan också få betydelse för hur vi hanterar infrastrukturinvesteringar i framtiden även i andra regioner i Sverige.
Fru talman! Jag delar Lars Johanssons inställning, och jag tycker att det ligger klokskap i den avslutande kommentaren. Det är klart att det är viktigt för Stockholm och att det är viktigt för Göteborg. Potentiellt finns det även andra regioner som skulle kunna överväga detta, där de utländska intäkterna naturligtvis inte vore obetydliga. Men det måste naturligtvis ske utifrån ett regionalt perspektiv. Vi ska inte jobba med att vi trycker ned saker och ting uppifrån utan detta ska komma som lokala initiativ. Men jag delar till fullo Lars Johanssons hållning och vill tacka för interpellationsdebatten.